Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Rickard Nordin hälsar att han gärna hade varit här och tagit debatten, men han fick inte riktigt ihop schemat. Därför hoppar jag in i stället. Och det gör jag med stor glädje. Precis som ministern sa var Parisavtalet en historisk händelse. Det är en milstolpe i det internationella klimatarbetet. Jag vill än en gång tacka ministern för att vi fick möjlighet att följa med på det som var mitt första men förhoppningsvis inte mitt sista klimattoppmöte. Det var väldigt generöst. Parisavtalet sätter stor press på världens länder att inte bara prata om klimat utan faktiskt leverera klimatresultat. Och Sveriges stora bidrag i Paris var initiativet Fossilfritt Sverige. Precis som Rickard skriver i sin interpellation är det ganska oklart hur initiativet konkret bidrar till minskade klimatutsläpp. För den som inte känner till Nazca kan jag nämna några kriterier som tas upp för att företagen ska kunna göra åtagandet. De företag som ansluter sig måste ange kortsiktiga och långsiktiga konkreta mål. De måste kunna följa upp, och de måste kunna rapportera arbetet med att nå målen. Det omgärdas av strikta regelverk för att man ska kunna visa att man gör klimatarbete och gör klimatskillnad. Eftersom det inte var tydligt i ministerns svar vilka krav som ställs för att gå med i Fossilfritt Sverige kan jag berätta vilka de är. Det skulle kunna vara en målsättning för med hur mycket företaget eller kommunen säger att de tänker minska sina klimatutsläpp fram till 2030. Det skulle kunna vara att en handlingsplan efterfrågas för hur företaget, kommunen eller organisationen tänker sig att man ska uppnå ett fossilfritt samhälle. Men det som Fossilfritt Sverige har efterfrågat för att företaget, kommunen eller organisationen ska kunna vara en del av initiativet är loggan. Det enda konkreta, nya som organisationer eller företag har avkrävts är att de ska skicka in sin logga. Jag vill vara tydlig med att ingen skugga ska falla över de företag eller organisationer som har anslutit sig. Det är fantastiskt bra att det finns många företag, organisationer och kommuner runt omkring i landet som ställer upp på visionen om ett fossilfritt Sverige. Men det är inte utan att man funderar lite grann på vilken konkret skillnad det gör. Precis som ministern nämner har 35 av 157, alltså inte ens en fjärdedel, av de deltagande företagen gjort ett Nazcaåtagande. Tyvärr betyder det inte något konkret. De hade nämligen gjort de åtagandena ändå, även om de inte hade varit med i Fossilfritt Sverige. Rent konkret gör det alltså inte någon större skillnad. Enligt vad företagen har angivit är det ändå 98 av de deltagande företagen som inte har gjort eller planerar några som helst Nazcaåtaganden. Ministern nämner i sitt svar att Fossilfritt Sverige kan ses som ett forum för dialog. Det är jättebra att det finns forum för dialog om klimatutmaningarna. Det behövs. Men i mina ögon finns det redan ganska många olika forum för dialog. Det finns Klimatkommunerna, det finns 2030-sekretariatet och det finns samordnaren för näringslivets arbete med miljömålen. Det känns som att det redan finns många dialoggrupper där man kan diskutera och inspirera varandra för att kunna nå fram med klimatarbetet. Jag ska försöka sammanfatta vad vi vet om Fossilfritt Sverige. Det är alltså ett initiativ som ska utgöra en dialogplattform i en miljö där det redan finns relevanta dialogplattformar och där regeringen inte direkt har presenterat någon vidare plan för hur man ska jobba vidare. Det är ett initiativ från vilket den enda fråga företagen fick var: Var kan vi hitta er logga? Jag vill gärna att ministern svarar på mina frågor. Anser ministern verkligen att Fossilfritt Sverige levererar konkret skillnad för klimatet? På vilket sätt kommer det att minska utsläppen? Och vad är det initiativet Fossilfritt Sverige gör som inte andra initiativ redan gör?

Fru talman! Tack så mycket, ministern, för svaret! Givetvis tycker vi att det är positivt att det finns initiativ som visar att man strävar efter ett fossilfritt Sverige och att det finns företag och kommuner som är engagerade i den här frågan. Initiativet Fossilfritt Sverige är regeringens stora flaggskepp som man tar upp vid Paristoppmötet. Men det gör inte någon konkret skillnad, utan det är någonting som ska låta bra och visas upp. Fast det ställer inga krav på de företag som är med. Ministern själv säger att det inte ställs några krav på dessa företag och organisationer. Jag upprepar: Loggan är faktiskt det enda konkreta som företagen, kommunerna och organisationerna har levererat in. Annars efterfrågar man att det finns uppställda mål och sådant, men något konkret innehåll finns ju inte. Det gör inte heller någon konkret skillnad. Ministern pratade om mätningar. För någon månad sedan presenterade regeringen kontrollstationen för klimat och energimålen. Det är på många sätt en glädjande läsning. Sammanfattningsvis kan det konstateras att målen för utsläpp av växthusgaser, målen för förnybar energi och målen för energieffektivisering kommer att nås. Kontrollstationen behandlar alltså perioden sedan den förra kontrollstationen 2008, det vill säga under de år som Alliansens politik och budgetar har gällt. Den här kontrollstationen ger ett ganska tydligt besked om att den politik som Centerpartiet och Alliansen förde har gett resultat både när det gäller klimatutsläpp och när det gäller en stabil energipolitik. Under perioden 2006-2014 minskade utsläppen med 19 procent, det vill säga med 12,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är dubbelt så mycket som utsläppen minskade under den föregående perioden. Det har alltså gjort stor skillnad. Kontrollstationen behandlar också vägen framåt till 2020, hur regeringen ska arbeta framåt för att kunna uppnå målet till 2020. Där upplever jag att det finns anledning till viss oro. I den energi och klimatöverenskommelse som Alliansen lade fram 2009 finns det väldigt tydligt uppsatt med gedigna krona-för-krona-beräkningar av vad olika insatser ska göra för skillnad för klimatet, hur mycket de ska kosta, hur utsläppsminskningarna ska genomföras gram för gram. I den skrivelse som har lagts fram görs det vissa beräkningar, men beräkningarna beskrivs som väldigt osäkra. Det är tydligt att det inte finns någon konkret plan framåt. Regeringen anger i skrivelsen att det behövs ytterligare utsläppsminskningar med ungefär 4 miljoner koldioxidekvivalenter till 2020 och att det arbetet ska ske nationellt. I samband med lanseringen av Fossilfritt Sverige på Parismötet sa miljöministern: Vi vill visa resten av världen hur snabbt ett land kan bli fossilfritt, hur snabbt det går att genomföra implementeringen och hur snabbt det går att exportera idén till andra länder. Då tänker man att initiativet Fossilfritt Sverige borde utgöra en väldigt god plattform för regeringens konkreta planer framåt för minskade utsläpp för Sverige. När miljöministern och jag möttes i den här kammaren i samband med budgetdebatten den 14 december ställde jag också en fråga om initiativet Fossilfritt Sverige och vilken konkret skillnad det kommer att göra för klimatet. Ministern svarade då att hon gärna skulle återkomma med fler tankar eftersom regeringen inte hade beslutat hur man skulle gå vidare. Jag vill återigen fråga: Hur tänker regeringen att man ska fylla initiativet Fossilfritt Sverige med konkret handling framöver? Vad gör man i fortsättningen för att initiativet ska innebära en konkret skillnad för klimatet, och inte bara ett initiativ att visa upp?

Fru talman! Jag tackar ministern så mycket för svaret. Givetvis är det väldigt positivt att alla olika företag, kommuner och organisationer utifrån de förutsättningar de har sätter upp sina egna mål och arbetar utifrån sina egna spelregler och de förutsättningar som finns. Men från regeringens sida slår man på stora trumman. Nu ska vi åka ned till Paris på klimattoppmöte! Nu ska vi äntligen göra skillnad för klimatet! Nu lanserar vi Fossilfritt Sverige, visionen om att vi ska vara en fossilfri nation! Vi har 157 olika företag och organisationer som ställer sig bakom och som kommer att göra konkret skillnad för klimatet! Men trots att man slår på stora trumman väldigt mycket blir det inte någon konkret skillnad. Det är det vi menar. När man har pratat om initiativet Fossilfritt Sverige har man dragit paralleller med Nazca. Då är frågan: Vad gör det för skillnad att man är med i Fossilfritt Sverige och i Nazca? Uppenbarligen gör det inte så himla stor skillnad, för där finns inte någon ytterligare åtgärd man ska vidta. Det ställs inte några krav på dem som är med, utan det är bara ett sätt för regeringen att visa upp en plakatpolitik: Vi jobbar med Fossilfritt Sverige! Det gör kanske inte så stor konkret skillnad för klimatet, men det låter bra, och det är någonting att åka ned till Paris med. Detta tycker jag är väldigt synd. Som sagt ska ingen skugga falla på dem som är med i initiativet, men det är synd att man för en plakatpolitik i stället för en resultatpolitik. Jag vill i samband med klimatdiskussionen ställa en kort fråga. En av de största klimatutmaningarna gäller transportsektorn. Där ser vi just nu att det är väldigt problematiskt för producenter och leverantörer av biodrivmedel att kunna leverera. Vi ser en stark minskning. Det beror till stor del på att det finns en överberäkning på skatterna. Energimyndigheten har konstaterat att det sker ett större uttag av skatt på biodrivmedel än vad som egentligen borde vara genomfört. Det känns som något som regeringen borde vilja arbeta med inom Fossilfritt Sverige. Vad kommer att hända på den sidan?